Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat, om jag är beredd att medverka till att tidsgränsen, minst sex veckors bosättning inom kommunen, för kommuns rätt att erhålla ersättning av statsmedel för obligatorisk och frivillig socialhjälp till zigenare avsevärt minskas eller helt slopas.

Styrelsen har dock ansett en vistelsetid, som uppgår till omkring sex veckor, godtagbar för att en kommun skall kunna få ersättning av staten för kostnader för socialhjälp till zigenare. Undantagsvis har styrelsen ersatt understöd även om vistelsetiden understigit sex veckor. Syftet med bestämmelserna om ersättning av statsmedel för socialhjälp till zigenare är främst att underlätta zigenarnas bosättning. Kravet att en zigenare skall vara bosatt i kommunen för att denna skall få ersättning av statsmedel för utgiven socialhjälp bör av detta skäl upprätthållas. Med hänsyn till syftet med det särskilda statsstödet till kommunerna anser jag att reglerna inte bör ändras för närvarande.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Allmän enighet råder om angelägenheten av att så snabbt som möjligt inlemma zigenarna i det svenska samhällslivet och göra dem delaktiga av den allmänna välfärden. Av betydelse för att nå detta resultat är dels olika åtgärder från samhällets organ, dels allmänhetens tolerans och vilja att underlätta zigenarnas anpassning i samhället. I båda dessa avseenden har det skett åtskilliga positiva förändringar under senare år. Som framhölls i svaret, erhåller kommunerna ersättning från statliga organ både för obligatorisk och frivillig socialhjälp om socialhjälpstagarens bosättningstid inom kommunen uppgår till sex veckor. I likhet med bestämmelserna om socialhjälp till övriga medborgare gäller att kommun som meddelar obligatorisk — dock ej frivillig — so cialbjälp till icke-kommunmedlemmar kan återkräva dessa kostnader av den hjälpbehövandes hemkommun. Teoretiskt sett borde gällande bestämmelser vara till fyllest. I praktiken uppstår dock svårigheter för kommunerna, särskilt beträffande möjligheterna till återbetalning från hemortskommunen. De hjälpbehövande kan många gånger inte uppge i vilken kommun de är mantalsskrivna, och för ett fåtal torde gälla att de inte är mantalsskrivna någonstans. Då zigenarna i sin ambulerande tillvaro ofta återvänder till samma kommun — utan att fördenskull stanna där de stipulerade sex veckorna — kan kostnaden för socialhjälp ofta uppgå till relativt stora belopp. I och för sig kan hävdas att en enskild kommun bör ha möjlighet att bestrida dessa kostnader. Vad som är värre är dock att de nuvarande bestämmelserna på detta sätt kan bidraga till att skapa en avog inställning till zigenarna inom ifrågavarande kommun och försvåra deras anpassning i samhället. Enligt min uppfattning vore det därför rimligt att nuvarande tidsgräns för kommuns möjlighet att erhålla ersättning av statsmedel för socialhjälp till zigenare slopas och ersättning utgår från första dagen som socialhjälp meddelats. För statskassan skulle en sådan reform betyda endast en mycket obetydlig merutgift, medan det för den enskilda kommunen, som ofta är värd för ambulerande zigenare, skulle vara till stor fördel.
Herr talman! Jag vill med anledning av herr Johanssons inlägg stryka under vad jag framhöll i mitt svar, nämligen att syftet med bestämmelserna om ersättning av statsmedel för socialhjälp till zigenare främst är att underlätta deras anpassning. Denna bestämmelse har alltså en positiv inriktning för att på detta sätt medverka till att zigenarna kan etablera sig och framför allt få sin bostadsfråga löst. Jag har också framhållit att ersättning för understöd undantagsvis kan utgå till vistelseeller bostadskommun, när eljest fast bosatt zigenare tillfälligt ambulerar, även om vistelsetiden i understödsgivande kommun understiger sex veckor. Förutsättningen härför är att understöd givna av socialnämnder i tillfälliga vistelsekommuner eller i bosättningskommunen = tillhopa ungefär motsvarar normalt understöd under den aktuella perioden. Kommun som vidtar allvarliga åtgärder för att hjälpa zigenare till fast bosättning kan under vissa förhållanden även räkna med ersättning efter enahanda principer. Jag har, herr talman, velat göra detta tillägg till mitt interpellationssvar.

Herr talman! Herr Eliasson i Moholm har frågat mig om jag är beredd att lämna kammaren någon upplysning rörande min syn på de förändringar av SJ:s persontrafikservice som aviserats i pressen. De uppgifter rörande omläggningar av SJ:s trafik som under senare tid förekommit i pressen torde syfta på den tågplan som skall träda i kraft i maj 1968. Som underlag för uppgörandet av denna tågplan har SJ begärt in vissa förslag från distriktscheferna. Enligt vad jag erfarit har förslagen ännu inte behandlats vare sig av SJ:s styrelse eller av dess centralförvaltning. Jag kan därför inte nu göra något närmare uttalande i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Min fråga hade orsakats av tidningsartiklar i samband med att man invigde terminalen i Örebro. Då meddelades att en stor rationalisering skulle göras inom SJ, vilken också skulle komma att leda till försämrad service i persontrafiken. Redan själva meddelandet om rationaliseringen väckte uppmärksamhet, men denna torde bli ännu större, då det nu blir bekant att frågan inte hade behandlats vare sig inom SJ:s styrelse eller av dess centralförvaltning. Man hade ju inte bara begärt in uppgifter, utan man meddelade också vid invigningen att man syftade till rationaliseringar. Jag vet inte, om det skall betraktas som ett olycksfall i arbete att så skedde eller om det är fråga om ett försök till uppmjukning av opinionen, så att denna skall vänja sig vid vad som kommer att ske. Nu kan jag bara konstatera att oron ute i bygderna är stor. När SJ talar om rationaliseringar, brukar detta ofta betyda försämrad service. Åtminstone på den punkten hade jag väntat mig att statsrådet skulle ha kunnat ge en försäkran om att farhågorna är obefogade. Vi förutsätter nu att en redovisning kommer i god tid. Om man har sagt A, bör man också säga B. Vi bör ganska snart få reda på föreliggande förslag, därför att redan de meddelanden som lämnats har för många kommunalmän blivit bekymmersamma av den anledningen att en eventuell utbyggnad av företag säkerligen måste ställas på framtiden då man inte vet hurudana kommunikationerna kommer att bli.

Herr talman! Mitt först lämnade svar gäller naturligtvis helt och fullt. SJ är emellertid ett ganska decentraliserat företag, och när distriktsförvaltningarna lämnar in sina förslag, blir dessa ofta offentliggjorda trots att några beslut ännu inte fattats. Men även den allmänna opinionen får genom detta tillvägagångssätt möjlighet att göra sig hörd, och detta blir också förhållandet i detta fall. För mig är det omöjligt att inom ramen för en enkel fråga ta upp till utförlig behandling hela den problematik det här gäller. Men herr Hedlund har här i kammaren — innan herr Eliasson i Moholm framställde sin fråga — väckt en interpellation som berör problemet 1 hela dess vidd, och jag får alltså tillfälle återkomma till saken i samband med besvarandet av denna interpellation. Nu vill jag bara säga att det generella uttalande som herr Eliasson i Moholm gjorde om att en rationalisering inom SJ i alla lägen skulle betyda försämrad service var djupt orättvist.
Herr talman! Jag måste säga att vad som här skett är ett underligt sätt att förbereda opinionen. Om man haft för avsikt att förbereda opinionen, hade det varit rimligare att vi hade fått framlagt ett förslag om hur man hade tänkt sig det hela och inte bara vissa lösryckta uttalanden, gjorda vid en högtidlig invigning. Statsrådet sade att han senare vid besvarandet av en interpellation kommer att lämna ett mer fullständigt besked. Men vi kan väl inte få något svar förrän SJ:s styrelse har fattat beslut och man verkligen har kommit fram till några resultat. Nu tycks det inte finnas någonting att hålla i. Statsrådet framhöll att det var orätt av mig att säga att varje rationalisering inom SJ betyder en försämring. Jag medger att det var felaktigt. Min fråga avsåg närmast glesbygderna, och för dem gäller också uttalandet om försämringen.
Herr talman! Herr Eliassons i Moholm resonemang har ytterligare en liten hake. SJ skulle kunna förfara på det sättet att man alltid höll allting i djupaste hemlighet och sedan bara fattade beslut. Nu gör man i stället på alla SJ:s områden så, att man publicerar förberedande utredningar — det kan gälla tågplaner eller den mycket långa procedur som kommer till stånd om man till äventyrs ämnar lägga ned en järnväg. I en del fall genomföres de planer som har utretts, i andra fall försvinner utredningarna. Vi bör emellertid inte lägga SJ till last att det på detta sätt lämnas möjlighet till en fri debatt på grundval av förberedande utredningar innan något beslut har fattats. Ordningen kan naturligtvis ha vissa nackdelar, men fördelarna anser jag överväger, bland annat just därför att den ger opinionen tillfälle att göra sin mening hörd och herr Eliasson i Moholm tillfälle att ställa frågor.
Herr talman! Jag tycker också att det är riktigt att det blir debatt om dessa frågor, men då måste vi ha något reellt att diskutera och inte bara några allmänna uttalanden om att »så här kommer det att bli i framtiden i stort». Det måste lämnas en precisering.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat, om jag är beredd vidta åtgärder för att främja uppfödningen av nordsvenska hästar genom att den nordsvenska hästen får fler startmöjligheter och likvärdiga betingelser i tävlingar vid befintliga travbanor samt om jag, om detta inte är möjligt, vill medverka till att totalisatortillstånd medges för en travbana exempelvis i norra Värmland. Som svar på herr Jonassons första fråga vill jag erinra om att Kungl. Maj:t fastställer antalet tävlingsdagar men inte reglerar tävlingsverksamheten i detalj vid travbanorna. I sådana frågor bestämmer de travsällskap som anordnar tävlingar med vadhållning. Enligt gällande regler skall minst halva antalet medlemmar i dessa sällskap väljas på förslag av representativ hästägarförening. Härigenom får hästägarna själva möjligheter att påverka uppläggningen av tävlingsverksamheten. Jag anser därför att det inte finns någon anledning till sådana initiativ från min sida som herr Jonasson ifrågasatt. Frågan om att medge totalisatortillstånd för nya travbanor prövas bl.a. med hänsyn till deras ekonomiska bärkraft och den inverkan de kan väntas få på verksamheten vid närliggande banor. Erfarenheten från de senast tillkomna banorna visar att stor försiktighet bör iakttas när det gäller att lämna sådant tillstånd till nya anläggningar. Enligt min mening finns det för närvarande inte tillräckligt underlag för ytterligare en travbana i Värmland.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
Den förekommer också i stort antal inom vissa regioner, För att främja aveln har ordnats med premiering och avelspriser. Men även travtävlingarna utgör en mycket stor stimulansfaktor i detta sammanhang; dessa tävlingar tilldrar sig stort intresse från allmänhetens sida. Den nordsvenska rasen är emellertid missgynnad vid travtävlingarna, och situationen är kanske speciellt besvärlig i Värmland. Färjestads travbana startade sin verksamhet på 1930-talet. Initiativtagarna var i huvudsak nordsvenska hästägare.

År 1945 startade 303 kallblod och 98 varmblod. År 1955 hade förhållandet ändrats till 355 kallblod och 366 varmblod. år 1965 startade 525 varmblod men inte mer än 113 kallblod. Visserligen har väl varmblodsaveln ökat, men inte så mycket som dessa siffror kan tyckas visa, Den nordsvenska hästen har helt enkelt fått allt mindre startmöjligheter. På 41 travdagar år 1965 var det endast 38 nordsvenska lopp. Vi bör då ta i beaktande att man i genomsnitt har 10— 12 lopp per tävlingsdag. Det är propositionsskrivningen som undan för undan har medfört sämre möjligheter att starta för de nordsvenska hästarna. Speciellt gäller detta de yngre hästarna, som har fått starta tillsammans med äldre. Det är klart att möjligheterna då har försämrats, och genom att inte så många fått starta har de inte heller fått tävlingsvana. Detta är till stort men för hästaveln på detta område. Om möjligheter hade förelegat, skulle säkerligen betydligt flera ha startat. Som ett exempel kan nämnas att det en gång skrevs ut ett lopp för nybörjare, varvid över 20 hästar startade. Prissumman för kallbloden har också över lag varit sämre än för varmbloden, För att ytterligare belysa situationen kan framhållas att de lopp som har ordnats för den nordsvenska hästen har gått på den sämsta tiden, alltså antingen i början eller i slutet av travdagen. De har inte heller varit med i V5. När Färjestads travbana i stort sett har startats av ägare till nordsvenska hästar verkar det hårt att dessa på detta sätt har blivit undanträngda av andra. Mot denna bakgrund kunde jordbruksministern enligt min mening ha varit något mera positiv i svaret på min första fråga — om han ville vidta åtgärder för att rätta till dessa förhållanden — och inte bara ha hänvisat till travsällskapen. Det finns ju möjligheter att via lantbruksstyrelsen rekommendera ett rättvisare system. Det är angeläget att här säga ifrån att den hästras som gör ett nyttoarbete inte bör trängas tillbaka av varmbloden, som kanske bara används för trav. Man borde enligt mitt förmenande gynna den mera produktiva rasen, och det kan man göra genom bättre startmöjligheter; det är ett verksamt medel. Om det nu inte blir några startmöjligheter — vi skall ha klart för oss att det finns över 200 startberättigade nordsvenska hästar bara i Klarälvsdalen återstår den enda utvägen att åstadkomma en egen bana för dessa hästar eller en bana där större startmöjligheter för dem föreligger. Jordbruksministern = betvivlar bärigheten hos en sådan och hänvisar till andra nystartade banor. Om det har gått dåligt ur ekonomisk synpunkt på andra håll, kan det emellertid ha sina speciella orsaker. Kanske det beror på att det traditionella hästintresset inte är så djupt rotat i vederbörande bygd; skillnaderna på den punkten är mycket stora. Man kanske också har byggt för dyrt och har för höga driftkostnader. På detta område lika väl som på alla andra får man väl rätta sig efter förhållandena genom att bygga måttligt dyrt och att inte skaffa sig alltför stora driftutgifter. Publikunderlaget spelar naturligtvis ekonomiskt en mycket stor roll, men jag tror ändå att det bör finnas möjligheter att i dessa bygder driva en ytterligare travbana därför att här är hästintresset så starkt rotat. Man bör åtminstone inte utan vidare säga att det inte är lönande. En kartläggning skulle kanske visa motsatsen. Möjlighet till totospel är emellertid en nödvändig förutsättning för att kunna driva en travbana. Jag vill till sist bara säga att det skulle vara av värde, om jordbruksministern ville medverka till en positiv lösning av frågan om en ny travbana, därest en godtagbar ekonomisk plan kan företes.

Herr talman! Jag noterar att herr Jonasson inte vill att jag skall utöva ministervälde på det sättet att jag skulle ge mig in på att i detalj föreskriva hur travsällskapen skall ordna starterna på sina banor. Han tyckte att jag skulle kunna ordna det hela litet enklare genom att jag skulle säga till lantbruksstyrelsen, att lantbruksstyrelsen bör föreskriva hur många starter man skall ha med nordsvenska hästar. Jag är emellertid inte särskilt tilltalad av det heller. Jag tror nämligen att det är bättre att dessa praktiska arrangemang hästar får skötas av travsällskapen själva. Därför anser jag, herr Jonasson, att det är mera verkningsfullt att resonera med hästägarna i Värmland och försöka att få inflytande i travsällskapen och på det viset påverka antalet starter med nordsvenska hästar. Det må förlåtas mig, herr Jonasson, att jag inte tror att några speciella ekonomiska lagar gäller i norra Värmland, Där måste väl ändå liksom i landet i övrigt utbud och efterfrågan stå i viss relation till varandra. Jag tror inte värmlänningarna kan ägna sig hur mycket som helst åt totospel vid travtävlingar.

Herr talman! Jordbruksministerns uttalande att man bör lösa frågan genom att resonera med travsällskapet är i och för sig riktigt. Emellertid är det nog litet svårt att realisera det i praktiken. Jordbruksministern säger vidare att det inte kan gälla andra ekonomiska lagar i norra Värmland än på annat håll. Det är jag också fullkomligt på det klara med. Vad jag här ville ha sagt var emellertid, att man kanske kan låta bli att bygga så dyrt och skaffa sig stora byggnadskostnader, som sedan skall förräntas och amorteras. Och man kanske också kan driva verksamheten med lägre omkostnader; det finns nämligen ett mycket stort intresse för saken från allmänhetens sida att hjälpa till. Lönsamheten är inte helt betingad av stora banor. Jag tror att man kan åstadkomma en betydligt bättre ekonomisk drift än som är vanligt vid de banor där lejd arbetskraft måste användas till allt. Vi är nog inte mera vana vid spel och dobbel i norra Värmland än i landet för övrigt, men man kanske kan inrikta intresset mera på trav än på annat.

Herr talman! Den fempartimotion som är upphov till det utlåtande från utrikesutskottet som vi nu har att behandla är den första i den svenska riksdagens historia, om jag inte är fel underrättad.

Förmodligen blev fru Torbrink och hennes medmotionärer uppriktigt förvånade när utskottet förklarade att motionen avsåg, att Sverige på det internationella planet skulle verka för ett erkännande av Tysklands delning i två självständiga stater. Utskottet anser nämligen att en återförening är aktuell och att förhandlingar därom är inne i ett så ömtåligt skede att minsta attitydförändring från svensk sida skulle åstadkomma skada. Tyvärr delar jag inte utskottets uppfattning om att läget är sådant. När segrarmakterna efter andra världskrigets slut delade Tyskland var det deras avsikt att förhindra uppkomsten av en ny stark nationalstat. Delningen uppfattades av hela det tyska folket som ett hårt slag av ödet. Man blev påtvingad en gränsdragning som man inte ville ha, och en återförening åtråddes av alla. Västtyskland som var starkast och folkrikast etablerade sig som det Tyska riket, vilket tillfälligt blivit berövat en zon i öst som man hoppades få tillbaka. Hur är situationen i dag så lång tid efteråt? Ja, den tyska frågan är alltjämt olöst. Om och hur den kan lösas beror helt på stormakterna och de tyska folken själva. Sverige är ett neutralt land och skall förhålla sig neutralt även i denna fråga. Det är vad stormakterna och de tyska folken säger och tänker som är avgörande för en eventuell återförening. Stormakterna för sin del verkar inte intresserade av en tysk återförening, utan Tysklands delning betraktas av dem som en faktor i maktbalansen mellan öst och väst. Ett återförenat Tyskland skulle rubba jämvikten, och ingendera sidan har därför lagt fram förslag härom. Ryssland är absolut motståndare till Västtysklands anspråk på att få införliva de gamla tyska områdena med sitt välde. Varje gång Västtyskland kräver återställande av 1937 års gränser hörs skarpa protester från Östtyskland, Polen och Tjeckoslovakien, som alla skulle beröras av en sådan gränsrevision, och de understöds mycket kraftigt genom = deklarationer = från Moskva. Västtyskland önskar alltjämt en återförening, men i Östtyskland har opinionen förändrats. Givetvis innebär den likriktning av åsikterna som det härskande partiet i DDR utövar en svår på frestning för många. Individens frihetslängtan och upproriskhet mot påtvingat förmynderskap, t.ex. i fråga om yttrandefrihet och möjlighet till mänskliga kontakter över gränserna, gör sig gällande där som i alla andra diktaturländer, och det känns olidligt för många. Muren vid gränsen vittnar därom, den mur som håller på att permanentas med anlitande av allt vad nutida teknik och ingenjörskonst kan uttänka — en trefaldig mur som skall vara färdig år 1971. Men hos det stora flertalet — särskilt hos de unga i DDR — överskuggas det individuella frihetsbehovet av fruktan för Västtyskland. Det är också ganska naturligt.

Varje uttalande i väst om 1937 års gränser skrämmer människorna i DDR till att orientera sig österut och till en fastare sammanhållning mot Västtyskland. Därför verkar möjligheten till en tysk återförening vara mycket avlägsen. Majoriteten av Västtysklands invånare tycks också ha denna uppfattning, tvärtemot regeringens officiella ståndpunkt. I morgonekot i vår radio den 22 mars lämnades en redogörelse för en opinionsundersökning i Västtyskland. Denna visade att av personer över 18 år önskade hela 48 procent ett erkännande av DDR, endast 25 procent var emot ett erkännande och 27 procent svarade: »Vet ej». Endast 22 procent av det västtyska folket ansåg en tysk återförening vara nödvändig. Det tycker jag var överraskande siffror, när man vet hur den officiella politiken agerat i dessa frågor. På kvällen samma dag intervjuades finansminister Strauss i TV just mot bakgrunden av denna opinionsundersöknings resultat. På en fråga om en eventuell återförening av de tyska rikena svarade han, att han trodde att en återförening skulle komma inom ramen för en allmän europeisk sammanslutning. Svaret vittnar om att denne statsman icke hyser stora förhoppningar om en snar tysk återförening. Tillsammans med statsmakternas likgiltighet för tysklandsfrågans lösning har opinionsomsvängningen i det egna landet bidragit till att den västtyska regeringen förändrat sin politik gentemot öst. Trots Hallsteindoktrinen har man upprättat diplomatiska förbindelser med Rumänien. Den västtyska industrin hade redan en god marknad i Rumänien men ville sälja mer, och rumänerna ville öka sin lantbruksexport till Västtyskland. Liknande sonderingar från västtysk sida har skett i Ungern och Bulgarien. Detta har väckt stor förbittring i Moskva, som fruktar att sammanhållningen i östblocket skall luckras upp, och ännu mer i DDR, som känner faran för inringning och isolering. Fruktan föder hat och — för att citera Palme: »Hat talar aldrig till förnuftet>. Och tyvärr måste jag säga att det i DDR tycks råda ett hat som icke riktar sig mot västtyskar som individer utan mot Västtyskland som stat, en stat som man uppfostrats till att frukta på grund av dess krav på gränsrevidering och på grund av att den ej erkänner Östtysklands existens. De två tyska folken talar helt förbi varandra och inte till varandra nu i avspänningspolitikens ögonblick. Från vardera sidan föres fram krav på åtgärder som verkar omöjliga att genom föra därför att de strider mot varandra. Västtyskland talar om mänskliga kontakter, om lättnader i restriktionerna att passera muren och besöka släkt och vänner i öst samt om stöd för ökat handelsoch kulturutbyte. Östtyskland svarar att sådana åtgärder inte kan och får vidtas förrän de stora politiska frågorna är lösta. Först då det skapats normala förhållanden mellan två existerande stater kan man ta itu med de praktiska problemen. I Östtyskland säger man: Låt oss ta upp förhandlingar på regeringsnivå. Går man i Västtyskland inte med på det, så tror vi bara att detta är ett nytt knep från Bonn. På morgonen den 21 april hörde jag ett mycket intressant samtal mellan radioreportrarna Göran Byttner i Västtyskland och Magnus Faxén i Östtyskland. De skildrade sina intryck av händelserna i samband med den stora kommunistkongress som just avslutats. Socialdemokraterna i väst hade som bekant sänt ett brev till kongressen med förslag om samarbete. Det åtföljdes av en skrivelse från förbundskansler Kiesinger, som i 16 punkter skisserade hur kontakter borde skapas. När Ulbricht lämnade DDR:s svar krävde han förhandlingar på regeringsnivå, men då sade Västtysklands politiker nej: på så hög nivå kan man inte diskutera; det vore detsamma som att erkänna DDR, och det ville man inte vara med om. Och så började man i Västtyskland sinsemellan diskutera på vilken nivå man kan föra förhandlingar utan att det får statsrättsliga konsekvenser. Diskussionen har glidit mellan olika nivåer på ett sätt som väckt löje här i landet, sade Göran Byttner från Västtyskland. Det är inte lätt för politiker att sadla om i en handvändning. Den officiella politiken har på båda sidor om gränsen varit låst. I väst har man under alla år hävdat att det bara finns ett tyskt rike, att en del därav lagts under kommunistiska bojor men att folket i öst vill ur detta beroende och åter uppgå i Tyskland. Propagandan har riktats mot Ulbricht personligen, han har fått symbolisera den kommunistiska makten. Att nu i ett slag presentera honom som förhandlingspartner verkar omöjligt. Att CDU inte lät socialdemokraternas brev gå ensamt till östkongressen berodde på att regeringen i Bonn kände till opinionen bland sina medborgare och fruktade den popularitet och därmed de röster som socialdemokraterna skulle vinna om de ensamma gick med kontaktbud österut. Opinionen påverkar alltså de styrande litet i taget, och det hoppas jag skall ske även i vårt land. Här finns också en växande opinion, född och närd av massmedias rapporter om töväder i Öst-västförbindelserna och om den förbättrade politiska atmosfären i Europa. Jag har här bara en liten del av de tidningsklipp jag samlat på sista tiden, vilka alla handlar om de nya försök till närmanden som göres och de diskussioner som föres mellan öst och väst. När statsminister Erlander tillsammans med dåvarande förbundskansler Erhard vid dennes officiella besök här i Stockholm gjorde ett uttalande om att man gemensamt önskade lösa den tyska frågan, så gjorde detta sitt intryck på människorna här i landet. När utrikesminister Torsten Nilsson vid ett möte med Stockholms fackliga centralorganisation framhöll att ett närmande mellan öst och väst minskar riskerna för krig och utvecklade denna tankegång ytterligare, inverkar det också på opinionen i vårt land.

I den motionen talas det t.ex. om en trafikoch en handelsbyrå, fastän klämmen sedan har blivit mera omfattande än vad motionärerna egentligen tänkt sig — enligt vad jag tror. Ärade kammarledamöter! Ni har säkert lagt märke till att det bland Kiesingers 16 punkter fanns ett par som handlade om att handeln mellan Östoch Västtyskland borde underlättas och människor få större frihet att besöka varandra. Handeln och samfärdseln ansågs från juridisk synpunkt inte vara farliga nivåer i umgänget. Då borde väl motionärernas önskemål om en svensk trafikbyrå och en svensk handelsbyrå i Östtyskland inte anses som en oantagbar nivå av politikerna i Bonn. Att vår handel med Östtyskland lider av de nuvarande förhållandena är alldeles klart. Den har ju inte det stöd som utrikesminister Nilsson vid S:t Eriksmässan berättade att UD ville ge den internationella handeln. Inte vill väl utskottets talesman påstå att handeln har utvecklats på ett tillfredsställande sätt? Det har den verkligen inte gjort. Det står något sådant i utskottets utlåtande, men jag tycker inte att det stämmer med verkligheten. Jag väntar också att få höra utskottets talesman instämma i denna min åsikt.

Herr talman! Fru Renström-Ingenäs sade inledningsvis att det troligen var första gången som det väckts en fempartimotion här i riksdagen. Det lär dock ha gjorts en gång tidigare — det gällde då en trafikfråga. Men det är väl första gången som det talats så varmt för en motion som varit anledningen till en blank reservation, och det är vi motionärer mycket tacksamma för. De instämmanden fru Renström-Ingenäs fick efter sitt anförande vittnar också om stor saklighet i hennes anförande. Fru Renström-Ingenäs är ju ledamot av det stora utrikesutskottet och har därför tillgång till insides informationer, som en annan ledamot av riksdagen knappast kan tänkas ha. Bakom utskottets kortfattade utlåtande — det är ju en princip hos det utskottet att skriva sådana — får man väl också tänka sig att det ligger långa diskussioner. Som motionär är man dock inte alldeles säker på att man i utskottet inte någon gång har benägenhet att nonchalera sådant som utskottet inte tycker har så mycket att betyda i den stora debatten om vår handel och vårt förhållande till andra länder och andra samhällssystem. Jag skall nu inte gå vid sidan om fru Renström-Ingenäs” anförande utan kan helt instämma i hennes långa resumé över vad som förevarit. Vi motionerade i denna fråga helt enkelt därför att vi ansåg att det behövdes ytterligare en opinionsyttring för vidgad handel med Östtyskland. Jag har en gång varit i Östtyskland och sett folk gräva efter tegelstenar i grunderna efter utbombade hus för att kunna bygga upp något nytt. Man ställde en dum fråga, varför de inte vid byggandet av nya bostäder försökte få värmeledningar enligt vanligt mönster — och fick till svar att det inte fanns något material, att de måste bygga med det de hade och att de inte fick så mycket hjälp. Det har gått några år sedan dess, och i dag är Östtyskland en handelspartner som allt fler önskar knyta handelsförbindelser med. Leipzigmässan, som ju har 800-åriga anor, har tagits upp sedan många år, och resultatet blir allt bättre för varje år. Allt fler människor besöker mässan, allt fler köp görs upp och allt fler produkter som finns på världsmarknaden visas upp. Motionen var också ett uttryck för att vi ville att man skulle fortsätta på denna väg genom att avlägsna de krystade förhållanden som vi anser nu vara rådande. Jag har med intresse läst utrikesutskottets utlåtande och lyssnat på utrikesdebatten, som i många stycken hade mycket gott att erbjuda. Det var bra anföranden av herrar Alemyr och Arvidson och inte minst av fru Renström Ingenäs, och det utspann sig en dialog mellan utrikesministern och fru Renström-Ingenäs. Jag tyckte att denna fråga om handeln med Östtyskland ägnades en förhållandevis stor del av utrikesdebatten, och det med all rätt. Rent handelsmässigt är denna marknad något att räkna med. Jag har också fått uppfattningen att de som besitter det högre förståndet resonerar som de gjorde i den teaterpjäs, som haft så stor succé här i Stock "holm: »Att lyckas i affärer utan att anstränga sig». Det är kanske inte comme il faut att säga det här från talarstolen, men man kan som enkel lekman i riksdagen ändå få vissa idéassociationer. Nu vill jag inte säga annat än att man på ansvarigt håll här i landet gör ansträngningar att försöka normalisera förhållandena så gott det går. Men nog är det litet underligt att det inte i Östtyskland skall finnas någon motsvarighet till vad som finns på andra håll för att göra det bekvämt för människor som vill resa för att se naturen, minnesmärken och annat. Det finns inget konsulat, ingenstans att vända sig. Utskottets talesman kommer kanske att säga att det ändå finns möjligheter — man kan ju få hjälp av våra diplomatiska representanter i Västberlin. Det är riktigt, men det innebär ändå i viss mån diskriminering av en statsbildning som lidit av delningen precis lika länge som Västtyskland. Det gäller en stat som blivit offer för ett ohyggligt krig och som blivit delad. Det har också sagts många gånger i debatten att denna delning tycks komma att bestå för en längre tid. Även jag har samlat urklipp, men jag skall inte citera dem — liksom inte heller fru Renström Ingenäs gjorde. Men nog framgår det av den allmänna debatten att man inte är så säker på att återförenas i brådrasket. Intill dess tycker vi motionärer att man borde förbättra förhållandena. Läget har förändrats bara sedan 1965, då utrikesutskottet skrev sitt utlåtande över den motion som man hänvisar till i dagens utlåtande. Det har blivit en viss uppluckring. Jag kan bara liksom fru Renström-Ingenäs hänvisa till Västtysklands trevare mot öststaterna, t.ex. Rumänien. Det händer alltså någonting, och det skall vi notera med tacksamhet. Vare det oss motionärer fjärran att på något sätt vilja sätta in sprängkilar i ett arbete som pågår för att normalisera förhållandena på olika avsnitt i vårt umgänge med den övriga världen. Vi har inte trott oss om det och vi har heller inte trott att vårt agerande som motionärer skulle uppfattas som om vi på egen hand ville göra utrikespolitik. Det är inte det som är syftet med motionen. Vi har helt enkelt ansett att man borde ge den service som vårt näringsliv gärna vill ha och behöver och som vi också som nation har all anledning att ge för att skapa nya marknader. Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang påpeka att det svenska näringslivet har tagit egna initiativ för att underlätta handeln med Östtyskland; jag förmodar att utskottets talesman kommer att med siffror belysa dessa ting. Jag har från riksdagens upplysningstjänst fått följande fakta som jag, herr talman, skall be att få läsa in i protokollet. Det är en PM angående Sve riges handel med Östtyskland, där det bl.a. heter: »Sveriges handel med Östtyskland är licensbelagd över hela varuområdet. Då diplomatiska förbindelser saknas sker förbindelserna mellan AB Sukab och Kammer fär Aussenhandel i Berlin. Sukab, som grundats av det svenska när ringslivet och drivs utan vinstintresse, förhandlar om handelsavtal med östtyskarna. Det träffade avtalet sanktioneras av kommerskollegium genom att kollegiet utfärdar en generell licens för bolaget att bevilja importoch exportlicenser. Då ett svenskt företag önskar handla med Östtyskland sker kontakten mellan företaget och vederbörande branschkontor i den östtyska utrikeshandelsorganisationen. Då kontraktet är klart beviljar Sukab erforderlig licens och förmedlar även betalningen, som sker över ett särskilt konto i Skandinaviska banken. Sukab erhåller vid exportaffärer 1 YZ av fakturasumman i provision, vilken efter avdrag av förvaltningskostnaderna årsvis återbetalas som återbäring till exportörerna.» Man har alltså funnit att man måste ha ett slags plattform för affärerna. Det är klart att några långtidskontrakt inte kan upprättas, eftersom Östtysklands samhällssystem är ett annat än vårt — en sak som jag inte skall gå närmare in på. Men i varje fall vill det svenska näringslivet också göra affärer med Östtyskland. Jag är ju själv nerifrån ostkusten, och jag vet mycket väl att fiskarna vill finna avsättning för sina produkter hos våra grannar på andra sidan Östersjön. Nu har fiskeexporten kraftigt minskats på grund av att östtyskarna själva har byggt upp sin fiskeflotta. Det är ingenting att missunna dem — de kan behöva fisken som omväxling i dieten. Men det är klart att vi får göra större ansträngningar för att kunna behålla marknaden. Jag var själv nere på Leipzigmässan för ett par år sedan och fann då landshövding Nyström som chef för en delegation västkustfiskare. Man gjorde en fin exposé av fisk och fiskkonserver för att locka köpare och fick givetvis också köpare. Man kan naturligtvis fortsätta att på detta sätt göra affärer via Leipzigmässan, som ju är tidernas mässa. Men det är trevligare att ha en sanktion från det land man representerar. Det är helt enkelt så vi motionärer resonerat. I år var Volvo med på Leipzigmässan. Man säger helt frankt på Volvohåll: Vi måste försöka få utlopp för vår ökade kapacitet, och nu söker vi oss hit. Varför gör Volvo det? Jo, därför att man börjar få råd med att köpa på det här hållet. Vi gör affärer där vi kan göra det och tjänar på det. Det må vara riktigt på både östoch västhåll att göra så. Det gagnar också det fredliga samarbetet när man kan göra affärer med varandra. Jag skall inte tala mycket längre — det skall inte bli någon utrikesdebatt, och jag vore allra minst lämpad att föra en sådan. Mycket av vad jag skulle vilja säga har kanske inte kommit fram i mitt anförande. Men vårt reella motiv har väl ändå klart framstått, nämligen att vi inte vill göra stor utrikespolitik. Däremot anser vi det — ur de vanliga medborgarnas, ur opinionens synpunkt — riktigt att underlätta möjligheterna för handel med och resor i andra länder, oavsett samhällssystem. Vi behöver inte ta intryck av detta system, men vi kan kanske hjälpa till att föra demokratin längre om vi inte avskärmar oss ifrån allt resonemang med motparterna. Har nu vårt ord i motionens kläm — »normalisera» — fastnat i öronen och på näthinnorna av utrikesutskottets medlemmar så att de tror att vi vill »normalisera» genom att införa fullständiga diplomatiska förbindelser med Östtyskland genast, är detta fel uppfat tat.

Deita är inte alls detsamma som att vi skulle uppmana regeringen att på en gång erkänna Tyska demokratiska republiken. Vi vet mycket väl att man skall gå varligt fram i diskussioner av så här känslig art, men vi har inte ansett att vi överskridit våra befogenheter som enskilda riksdagsmän från olika partier, då vi velat verka för en sak som är under debatt i såväl stora som små sammanhang. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till motion nr 592.

Herr talman! Jag tror att det kan vara av visst värde att erinra de ärade kammarledamöterna om att utrikesutskottets utlåtande är enhälligt. Fru Renström-Ingenäs höll ett anförande, i vilket jag till stora delar skulle kunna instämma — hon fick många instämmanden av kammarens ledamöter — men hon ställde inget yrkande och har i utrikesutskottet bara reserverat sig blankt. Hon står sålunda bakom klämmen i utskottets utlåtande. Det innebär alltså att det i utskottet inte finns någon avvikande mening om hur man skall behandla den aktuella motionen. Herr talman! Det har många gånger sagts från denna talarstol att de nuvarande förhållandena i Tyskland är orim liga. Vi är alla överens om att den nuvarande situationen, där det bl.a. på grund av Berlinmuren är praktiskt taget omöjligt för människor från Östoch Västtyskland att träffas, i framtiden är fullständigt ohållbar. Jag har själv vid ett par tillfällen i andra kammarens talarstol sagt att det i framtiden måste bli så, att Tysklands båda delar antingen återförenas till ett tyskt rike, eller också att två självständiga stater med normala förbindelser med varandra skapas. Utrikesutskottet har i år liksom tidigare sagt — vilket riksdagen då anslöt sig till — att det tyska folket självt tillsammans med stormakterna måste få avgöra hur tysklandsfrågan skall lösas. Vi har under de senaste åren i vår världsdel upplevt en utveckling i riktning mot en uppmjukning i de tidigare fastlåsta positionerna. Det finns mycket som tyder på att man i Tyskland och länderna där omkring är beredd att försöka ta nya grepp för att nå fram till en rimlig lösning — en normalisering — av förhållandena i Tyskland. Jag tror att Sveriges riksdag på denna punkt är enig. Det råder inga delade meningar om att vi önskar en framtid i vår världsdel där det för världsfreden farliga tysklandsproblemet skall vara löst och där människor kan umgås med varandra under normala villkor. Motionärerna vill att riksdagen skall uppdra åt regeringen att finna former för förändrade relationer mellan Sverige och Östtyskland. Man säger inte riktigt vad man vill. Man säger att ett generalkonsulat kanske kan upprättas eller andra former av motsvarande förbindelser. Jag vill emellertid erinra om att formellt är det på det sättet, att om vi upprättar konsulära förbindelser med Östsyskland är detta detsamma som ett diplomatiskt erkännande av den östtyska staten. Och ett diplomatiskt erkännande av den östtyska staten betyder att vi för vår del menar att Tysklands del ning är bestående och att vi sålunda har tagit ställning i den stora tysklandsfrågan. Eftersom motionärerna inte åsyftar ett sådant ställningstagande är det sålunda angeläget att påtala att man inte kan åstadkomma den typ av normalisering av förbindelser, som motionärerna talar om, utan att ta det steg som ingen vill ta. Det är i själva verket ytterst få länder i världen som har upprättat diplomatiska förbindelser med Östtyskland. Det är endast de östeuropeiska staterna som gjort det fullt ut. I viss utsträckning har en del av de asiatiska och afrikanska länderna också gjort det. Speciella handelsrepresentationer har upprättats av några av de afrikanska och asiatiska staterna, men av alla de länder i väst, med vilka Sverige har sitt stora handelsutbyte och som vi normalt brukar jämföra oss med, har ingen upprättat någon form av officiella förbindelser med Östtyskland. Detta är, herr talman, frågans formella sida. Men det är kanske ändå inte det viktigaste. Det viktigaste är det sätt, på vilket svenskar och östtyskar kan umgås med varandra. Där är det värdefullt att erinra om vad fru Renström Ingenäs och också fru Torbrink har sagt, nämligen att det under de senaste åren pågått en mycket markant ökning av de reella förbindelserna mellan invånarna i vårt land och invånarna i Östtyskland. Jag ber, herr talman, att få erinra om några sådana faktiska kontakter. Jag tror att det är värdefullt att detta kommer in i kammarens protokoll. Mellan Östtyskland och Sverige förekommer — det har redan sagts här — handel enligt ett vanligt globalt s.k. kompensationsavtal, som ingås mellan en svensk organisation och en östtysk handelskammare. Denna östtyska handelskammare har sedan 1956 ett handelskontor i Stockholm. Vidare har förra året upprättats en särskild kommitté för befrämjande av handel mellan Östtyskland och Sverige, en kommitté bestående av privata svenska handelsintressenter å ena sidan och officiella östtyska myndigheter å den andra. Sedan 1956 har Östtyskland en trafikrepresentation i Stockholm, och SJ har sedan 1960 ett kontor i Östberlin. När det gäller viseringsfrågorna har det inte uppstått några som helst svårigheter eftersom de östtyskar, som vill resa till Sverige, får visum genom det svenska generalkonsulatet i Västberlin. År 1966 beviljades 3 900 sådana visa till Sverige. Alla rättsliga ärenden, där svenska medborgare i Östtyskland behöver hjälp från svensk sida, skötes av generalkonsulatet i Berlin, som gör det i samråd och samarbete med östtyska utrikesdepartementets konsulatsbyrå. Här finns sålunda, herr talman, på en rad olika områden de facto kontakter mellan svenska medborgare och östtyska medborgare, och de ökar. Utrikesutskottet är angeläget om att understryka vikten av att detta sker. Jag vill gärna framhålla betydelsen av att en ökad kulturell kontakt på skilda områden kan växa fram mellan vårt folk och de på kulturella traditioner så rika östtyskarna. Genom svenska institutets förmedling förekommer ett utbyte av studenter och professorer. Avsikten är att svenska institutet med statliga medel skall verka för en ökning av dessa kulturella förbindelser. De facto pågår sålunda en utveckling av våra förbindelser, och utrikesutskottet anser att det är värdefullt. Vad det i dag gäller är frågan om huruvida vi genom någon särskild anordning skall, som motionärerna säger, normalisera förbindelserna mellan Sverige och Östtyskland. Jag tror att det skulle vara allvarligt att göra något sådant inhopp i den diskussion som för närvarande pågår i Tyskland. Jag har redan tidigare nämnt att en uppmjukning där håller på att komma till stånd. Man har inom den västtyska regeringen, inte minst på den socialdemokratiska sidan, starkt understrukit att man vill ha förbättrade förbindelser med landsmännen i Östtyskland. Jag är rädd för och utrikesutskottet fruktar att ett svenskt inhopp av något slag inte skulle bidra till att skapa en sådan gynnsam atmosfär i Tyskland utan snarare skulle kunna få en motsatt verkan. Härtill kommer ytterligare en sak, nämligen att vårt land inom kort förmodligen kommer att träda i förhandlingar med de västeuropeiska staterna inom EEC för att hitta någon form av förbättrade handelsförhållanden mellan dem och oss. Hela EEC-problematiken ligger framför oss. Jag hoppas att kammarens ärade ledamöter har klart för sig att den västtyska regeringens inställning är den, att ett ensidigt svenskt erkännande i någon form av den östtyska regeringen allvarligt skulle försvåra vårt lands möjligheter att vid handelspolitiska förhandlingar nå en Ööverenskommelse med EEC. Jag vill konkludera det hela med att säga, att de facto har förbindelserna mellan vårt land och det östtyska folket under de senaste åren starkt förbättrats. Vad motionärerna eftersträvar håller alltså i praktiken på att genomföras. Då det gäller ett faktiskt erkännande av Östtyskland vill utrikesutskottet varna för åtgärder som dels kan skada den utveckling som håller på att ske i tysklandsfrågan, dels försvåra vårt lands möjligheter att träda i överläggningar med EEC. Herr talman! Jag ber sålunda att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Min blanka reservation betydde helt enkelt att jag inte var enig med utskottet i vad som förkunnades i utlåtandet. Herr Alemyr säger att förhållandena har utvecklat sig på ett tillfredsställande sätt, att allt är väl beställt och att det för handelns räkning inte spelar någon roll om vi underlåter att, som motionärerna föreslår, upprätta en handelsbyrå i Östberlin. Att det inte skulle ha någon betydelse för handeln motsäges dock helt t.ex. av vad utrikesministern sade vid S:t Eriksmässans öppnande. Han sade: »Beträffande utrikesdepartementet kanske jag — slutligen — skulle nämna vår utbildningsverksamhet, som strävar efter att göra våra representanter utomlands ännu bättre rustade att främja vår utrikeshandel. Hand i hand med den svenska produktionens förkovran måste nämligen gå ett oupphörligt arbete på att världen över skapa ökad marknad för vad vi hemma kan åstadkomma. Utrikesrepresentationen skall i ständigt stegrad grad träda i vår ekonomiska politiks tjänst, bli ett ändamålsenligt instrument för dess krävande uppgifter utåt.» Detta skulle alltså gälla för hela den övriga världen men inte för handeln med DDR. Där är detta stöd överflödigt, säger utskottets talesman. Det var inte något tillfälligt hugskott av utrikesministern när han talade härom, ty sedan dess har utrikesdepartementet anordnat en kurs i slutet av mars — ett exportseminarium på Skokloster — där en rad företrädare för näringslivet deltog som föreläsare och debattörer och där man som litteratur kunde använda den nyligen utgivna skriften »Kommersiell handledning för utrikesförvaltningens tjänstemän». Där talades det mycket om hur viktigt det var att man nu utbildade allt fler av utrikesdepartementets tjänstemän till att bli goda handelsattachéer i utlandet. Det sades t.ex.: »Om konsultuppdraget för ett stort projekt går till en svensk firma får de svenska industrierna lättare order på leveranserna. Därför förtjänar konsultföretagen UD:s hjälp.» Denna bevakning av marknaden kan icke ske på annat sätt än att just UD:s tjänstemän sköter den i de olika länderna. Jag har här citerat ett referat från den kurs som anordnades av UD. När man läser referatet i sin helhet börjar man nästan undra, om inte handelsdepartementet kunde avskaffas och UD ta hand om det hela. Jag har också sett kommunikén från i höstas — som Exportföreningen stod bakom — då man tillsatte en kommitté som skulle försöka att träda i UD:s ställe när det gällde att hitta möjligheter till ökad handel mellan de båda länderna. Det sägs: »Bland kommitténs uppgifter är att sprida information om inköpsoch försäljningsmöjligheter samt om den teknisk-vetenskapliga utvecklingen i de båda länderna. Kommittén skall vidare medverka till att etablera och upprätthålla personliga kontakter mellan företag och näringslivsorganisationer och att främja det teknisk-vetenskapliga och kommersiella samarbetet mellan ländernas företag.» Man måste alltså upprätta en särskild kommitté för att handha allt detta när det gäller handeln med Östtyskland, medan vi i fråga om alla andra länder klarar oss med UD:s hjälp. Givetvis kan dock en sådan kommitté icke ha samma effekt som en officiell handelsbyrå. Vad herr Alemyr sagt belyser på ett strålande sätt hur åsikter har en benägenhet att konserveras och hålla sig till vad som var rätt och riktigt i gången tid. Nu passar denna inställning inte längre helt och fullt in i situationen. Östtyskland har fungerat som självständig stat en lång tid. Ett styrelsesätt har stabiliserats, vare sig vi gillar det eller inte. Ingenting tyder på att en förändring kan åstadkommas inom överskådlig tid, i varje fall inte med fredliga medel. Varför kan inte utskottets talesman vara lika realistisk som den västtyske utrikesministern Willy Brandt var i ett tal på Valborgsmässoafton, då han sade: Vi vill ej använda våld för Oder— Neisselinjen, gränsen kan inte rubbas, och vi skall inte väcka några orealistiska förhoppningar hos vårt folk om händelser som icke kan förverkligas. Trots den västtyska varning som i skrivelse har lämnats den svenska regeringen, sedan Västtyskland självt upprättat förbindelser med Rumänien, är det väl inte realistiskt att vänta några repressalier ifall vi försöker underlätta handel och samfärdsel med DDR. är en sådan verksamhet någonting som skall vara förbehållet Västtyskland i förhållande till Östtyskland men icke tillåtas Sverige? Det förefaller av herr Alemyrs uttalande som om han menar att om Sverige öppnar en resebyrå och en handelsbyrå i Östberlin, kommer Västtyskland att tillgripa något slags repressalier mot oss och motverka att vi ges möjlighet att komma med i Gemensamma marknaden. Jag tror att det är verklighetsfrämmande att tänka så. Ett försiktigt agerande i realistisk riktning — vilket Västtysklands politiker själva börjar acceptera — kan inte göra någon skada.
Herr talman! Jag är litet tveksam om vad fru Renström-Ingenäs vill i dag. Jag har inte suttit i riksdagen så länge som hon, men under mina snart elva år här i kammaren har jag lärt mig att en blank reservation betyder att man ansluter sig till utskottsutlåtandets kläm men möjligen vill tillägga något ytterligare utöver utskottets motivering. Det har framgått att fru Renström-Ingenäs menar något mera, men vad hon menar har jag inte riktigt fått klart för mig. I själva sakfrågan, berr talman, polemiserar fru Renström-Ingenäs mot någonting som jag egentligen aldrig har sagt. Jag har aldrig haft någon invänd ning mot den allmänt ideella drömmen om att förhållandena i Tyskland skall normaliseras. Jag har sagt att vi bör överlåta åt det tyska folket och stormakterna att klara dessa problem. Därför är det ganska orimligt att begära av mig att jag skall göra inlägg av den typ som den västtyske utrikesministern gör. Han har ju att agera å det tyska folkets vägnar. Utrikesutskottet i Sveriges riksdag har sagt ifrån och upprepar det genom mig, att det i första hand måste ankomma på det tyska folket självt att i samråd med stormakterna lösa de stora frågor som har med Tysklands framtida status att göra.

Herr talman! Jag tog i utskottet intryck av vad som sades att klämmen var oerhört farlig som den var formulerad. Vad jag sagt i dag visar att jag ansluter mig till den tankegång som fru Torbrink förklarat att motionärerna omfattar. Jag skall nu be att få anföra hur den socialdemokratiske gruppledaren i den västtyska riksdagen har givit sin syn på problemen i samband med den tyska frågan. Han heter Steffen och han är alltså Västtysklands »Bengtsson i Varberg» och när han talar är det på den socialdemokratiska förbundsdagsgruppens vägnar. Han säger först att han inte finner en återförening ens önskvärd; den skulle bara rubba jämvikten. Han fortsätter: »Hallsteindoktrinen är ett odugligt instrument. Ingen doktrin kan motverka fakta. Den kan på sin höjd använda andra ord för att beskriva de faktiska förhållandena. Det stora felet med doktrinen är att, sedan den en gång har införts, kan den inte avskaffas utan prestigeförlust. Men upptagande av fulla diplomatiska förbindelser med Östeuropa kan den inte förhindra.» Detta säger alltså den västtyske gruppledaren för socialdemokraterna. Vad han säger är inte heller ett hugskott. Han har fått frågorna i brev och svarat skriftligt, d. v. s. väl genomtänkt. Hans uttalande ger alltså uttryck för de västtyska socialdemokraternas åsikter. Jag hoppas herr Alemyr minns vad jag sade i mitt första anförande, i polemik mot utskottet som säger att det »torde få anses ankomma på det tyska folket självt och på stormakterna att finna vägar till en lösning av det tyska problemet». Jag sade: »Det är stormakterna och de tyska folken själva som skall lösa sina problem och Sverige skall vara neutralt. Alltså önskar jag icke någon svensk inblandning i storpolitiken.»

Herr talman! Det är alltid bra med normala förhållanden mellan enskilda människor, och på den punkten har vi mycket att göra även här i Sverige för att få rätsida på problemen. Jag har ungefär samma uppfattning som den herr Alemyr mycket vältaligt här givit till känna. Det är dock en detalj som han berörde och som oroar mig och som jag alltid haft svårt att riktigt känna mig till freds med. Det är när det talas om kulturexport från Sverige. Nu är ju kultur ett så vagt uttryck att ingen vet vad det egentligen innebär. Det tycks dock innefatta alla former av mänsklig, konstnärlig, litterär, filmatisk och annan verksamhet. Det är synd om östtyskarna om de utsätts för alltför mycket av den mycket negativa påverkan som kan komma från Sverige. Det ankommer på oss att i första hand göra oss redo att exportera sådant som verkligen är positivt och riktigt innan vi alltför mycket ger oss in på att förtjäna pengar i andra länder. Herr talman, det var egentligen detta jag ville säga. Emellertid är det kanske tillbörligt att gratulera herr Hermansson för vad som här har förekommit. Han har också fått tillfälle att genom instämmanden här från sin grupps sida demonstrera, att i denna grupp råder i varje fall på denna punkt inte någon splittring.

Herr talman! Utrikesutskottets talesman, herr Alemyr, liksom utskottet i övrigt har, såvitt jag kan bedöma, stirrat sig blind alltför mycket på ordet »normalisera» i motionen II: 592. Det är självklart att motionen 592 inte syftar till att på något sätt de jure erkänna Östtyskland som stat. Det har också framhållits i utskottets utlåtande att det ankommer på tyska folket självt och på stormakterna att finna vägar till en lösning av i detta sammanhang berörda frågor. Huvudsyftet med motionen är att hos regeringen hemställa att den skall försöka få till stånd en utveckling som innebär att man åstadkommer lättnader för Sverige i fråga om handelsförbindelser med Östtyskland, exempelvis genom att inrätta en handelskammare i Östberlin. Detta innebär, såvitt jag kan förstå, inte på något sätt att man erkänner Östtyskland som självständig stat. Men det skulle till nytta för svenskt näringsliv underlätta ökad handel även med den del av Europa som kallas för Östtyskland. Vi har enligt min mening all anledning att se oss om efter nya marknader ute i Europa och i världen i övrigt för att upprätthålla sysselsättningen här i landet. Jag kan inte finna att en på detta sätt åstadkommen ökning av möjligheterna till handelsutbyte med Östtyskland skulle vara på något sätt kontroversiell.

Jag anser att det i tider, då inskränkningar och nedläggningar inom industrin hör till de dagliga företeelserna, är det en skyldighet för riksdagen liksom för regeringen att med alla medel underlätta för näringslivet att öka sina möjligheter till handel med andra länder. Här får inte finnas utrymme för förutfattade meningar som lägger hinder i vägen. Jag vet också att Östtyskland är intresserat av att exempelvis köpa jordbruksprodukter från Sverige. Jordbruksprodukter har inte tidigare nämnts i denna debatt. Däremot andra produkter från näringslivet. Östtyskland har ett stort underskott på livsmedel. Cirka 70 procent av sitt behov av livsmedel kan Östtyskland producera självt. Landet är sålunda intresserat av att köpa sådana produkter här i Sverige. Det kan väl, herr Dickson, ändå inte bli anledning till några särskilda bekymmer, om Sverige exporterar jordbruksprodukter. Om han sedan anser att andra utbyten med Östtyskland inte skulle vara lämpliga, vilket jag knappast tror, är en helt annan sak. Därför skulle väl ett uttalande i motionens syfte inte vara, såsom jag tidigare nämnde, på något sätt kontroversiellt eller farligt eller minska våra möjligheter i EEC-frågan. Inte heller skulle det så att säga vara att trampa Västtyskland på tårna om det inrättas en handelskammare eller handelsbyrå som skulle underlätta för våra exportörer att skapa ett mera, låt mig använda detta ord, normaliserat handelsutbyte. Jag har liksom fru Torbrink m., fl. på Leipzigmässan sett hur svenska företag utställt produkter, och intresset är på det hållet stort för en vidgning av kontakterna. Med beslut i överensstämmelse med motionens syfte, utan att så att säga stirra sig blind på ett ord som kanske egentligen inte behövt stå i motionens kläm, tror jag att vi skulle kunna medverka till att skapa förutsättningar för en ökning av handelsutbytet även i denna del av Europa, vilket för närvarande utan tvivel skulle vara av värde för vårt land. Herr talman! Jag ber sålunda att få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Det bör inte vara ägnat att förvåna om vi i detta sammanhang får något av en utrikespolitisk debatt.

Motionen var föremål för en viss uppmärksamhet redan vid utrikesdebatten den 8 mars, då bl.a. hr Arvidson erinrade om att det föreligger en fempartimotion som mycket försiktigt begär en normalisering av förbindelserna. Han yttrade då följande: »Det är min förhoppning att den inte skall avfärdas utan en djupgående diskussion såsom det har gått till tidigare när liknande motioner har behandlats.» Mitt intryck är att utskottet, då det avstyrkt motionen, inte varit inställt på en djupare prövning av frågan. Jag tycker att utskottets svar mycket liknar det som gavs för två år sedan, och det erinras också i svaret om utlåtandet 1965. Redan då gav jag uttryck för uppfattningen att svaret var mycket otillfredsställande. I dag skulle jag vilja säga att utskottsmajoritetens ställningstagande är definitivt ohållbart med hänsyn till de förändringar som ägt rum beträffande läget och till de ökade anspråk vi har rätt att ställa på svensk neutralitetspolitik. Jag vill instämma i vad såväl fru Ren ström-Ingenäs, fru Torbrink som herr Persson i Heden sagt och dessutom ge några ytterligare synpunkter på utskottets utlåtande. Sedan 1949 finns det två självständiga tyska stater, och vi måste räkna med att denna uppdelning kommer att bestå en mycket lång tid framåt.

Vi behöver inte ta ställning för eller emot denna ståndpunkt, men att inte utgå från denna som ett faktum är orealistiskt. Vägran från svensk sida att upprätta diplomatiska förbindelser med den tyska demokratiska republiken påverkar ju inte alls denna republiks position. Vad är det då för mening med att från svensk sida upprätthålla en sådan inställning? Den tyska frågan måste bedömas utifrån vad som är till gagn för fredens bevarande i Europa, och det måste vara ett fredsintresse och därmed ett svenskt intresse att med våra begränsade möjligheter bidra till en avspänning mellan de två tyska staterna. Det är väl ingen överdrift att påstå att vår tidigare hållning gentemot Östtyskland var en eftergift för den s.k. Hallsteindoktrinen. Man kan säga att till huvudinnehållet i denna doktrin hörde att förneka Östtysklands existens och att omedelbart avbryta diplomatiska förbindelser med länder som erkände öÖsttyskland, med andra ord en form av utrikespolitisk utpressning. Läget är nu förändrat. På grund av förändringarna inom den västtyska regeringen håller Hallsteindoktrinen på att överges. Allt fler europeiska stats män — även västtyska — förkastar denna doktrin som en vettig grund för utrikespolitiken. Den västtyska regeringen har själv upptagit förbindelser med socialistiska länder, i första hand Rumänien, som samtidigt upprätthåller diplomatiska förbindelser med öÖsttyskland. Jag vill därför fråga herr Alemyr som talat för utskottet: Är vi inte eniga om att den tyska frågan befinner sig i ett nytt läge? I varje fall bör väl den som i denna kammare företräder regeringspartiet anse, att det har skett någon förändring när nio socialdemokrater träder in i den västtyska regeringen. Personligen vill jag inte överdriva betydelsen av denna förändring, men jag tror att det vore felaktigt att inte inse att den kan utgöra inledningen till en betydelsefull utveckling i Västtyskland. Vi kan inte blunda för att Hallsteindoktrinen gjort bankrutt. Dess huvudinnehåll tillämpas inte på samma sätt som tidigare av den västtyska regeringen. Förbindelserna med Rumänien är ett exempel härpå. Skall vi blunda för dessa förändringar? Nej, enligt min mening kan vi inte göra det, utan vi måste ta hänsyn till dem och rätta vårt handlande efter dem. En avgörande fråga är: Kommer de två tyska staterna att existera under överskådlig tid? Eller skall vi räkna med att den ena av dessa stater utplånas och uppslukas av den andra? Jag tror att vi måste räkna med att svara ja på den första frågan. Om vi gör det, är det rimligt att vi tillämpar en strikt neutralitet gentemot båda de tyska staterna. Herr Arvidson hade helt rätt när han i utrikesdebatten den 8 mars framhöll, att »det rimmar dåligt med vår neutralitet att erkänna endast den ena av de båda staterna». Därför bör vi ändra vår hittillsvarande hållning gentemot Östtyskland och upprätta normala diplomatiska relationer med detta land. Om vi inte genast vill upprätta sådana relationer på ambassadörsnivå, kan vi börja med de åtgärder som anvisas i den motion vi nu behandlar. Herr talman! Tillåt mig att ett ögonblick stanna inför frågan om den tyska återföreningen. Herr Alemyr sade att om vi nu skulle upprätta förbindelser med TDR, så skulle det innebära att vi erkände att vi avser att delningen av Tyskland skall bli bestående. Jag kan omöjligt förstå denna ståndpunkt. Om vi behandlar de två tyska staterna lika, så måste det ju bidra till en normalisering och avspänning, och det är väl endast i en atmosfär av avspänning och fredlig samlevnad som återföreningen kan äga rum. Eller är det någon i denna kammare som kan tänka sig återföreningen på ett annat sätt än genom en fortgående integration av mänskliga, politiska och ekonomiska kontakter mellan de två tyska staterna? Jag kan för min del inte tänka mig någon annan väg till återföreningen än att dessa två stater börjar umgås på ett normalt och vänskapligt sätt. Vi måste göra det vi kan för att underlätta en sådan utveckling. Det är därför jag menar att vi borde vidta de åtgärder som föreslås i motionen. Herr Alemyr var inne på våra affärer och EEC. Tillåt mig att säga några ord om affärsförbindelserna. Jag tyckte att det av herr Alemyrs uttalanden verkade som om han ansåg att vi måste vara litet försiktiga när det gäller Västtyskland och nu framöver när det gäller EEC. Jag utgår ifrån att herr Alemyr inte menade att vi handlar under något slags hot; det gör vi naturligtvis inte. Vi intar en självständig hållning. Det finns anledning att erinra sig att vi — trots att den tyska förbundsrepubliken är Sveriges största partner i utrikeshandeln — inte behöver vara oroliga för en sådan åtgärd som föreslagits. Kanske har vi tidigare varit det. Jag vill erinra om att Sverige inte är någon oviktig marknad för västtyskt närings liv, särskilt som det ekonomiska undret i förbundsrepubliken inte längre framstår som ett under. Den västtyska kolindustrin kämpar sedan länge med svårigheter, järnoch stålindustrin lider under samma tryck som dessa industrigrenar i andra länder. I mitten av januari var antalet registrerade arbetslösa i förbundsrepubliken uppe i 578 000, vilket torde innebära en arbetslöshet på cirka fem procent. Vikande konjunkturer minskar under alla förhållanden kraften i det hot, med vars hjälp förbundsrepubliken hittills förmått en del små västeuropeiska stater att avstå från att normalisera sina förbindelser med den tyska demokratiska republiken. Jag vill hävda att den ståndpunkt Sverige intagit nu är ohållbar. Det neutrala måste nu vara att normalisera förbindelserna med TDR. Om vi skall erkänna bara en av de tyska staterna, varför har det då råkat bli just Västtyskland? Kan utskottets talesman gå förbi det faktum att tyska förbundsrepubliken är det enda land i Europa som officiellt har intagit ståndpunkten att vilja återställa 1937 års gränser? I första hand utgör Västtysklands hållning ett hot mot TDR, men också mot Polen och Tjeckoslovakien. Måste det då inte, rent logiskt bedömt, vara ett svenskt intresse att vidta åtgärder som mycket strikt tillämpar neutraliteten och att inte fasthålla vid nuvarande ståndpunkt? Jag är helt enig med utskottet, när utskottet skriver att »det ankommer på tyska folket och stormakterna att finna en lösning på det tyska problemet». Vi har heller inte med vår motion trott oss kunna lösa det tyska problemet; vi har bara hemställt att Sverige skall ta på sitt ansvar att inte försvåra en sådan lösning. Om vi med vår utrikespolitik favoriserar den ena av de tyska staterna och diskriminerar den andra, påverkar vi inte den tyska frågan på ett sätt som svarar mot den fredliga sam levnadens principer och står inte på det statliga likaberättigandets grund. Därför vill jag uttala den meningen att vi skall tillämpa neutralitet på båda de tyska staterna. Här har sagts att det finns en stark opinion i denna fråga. Det är riktigt.

Samma krav reses av Socialdemokratisk ungdom, av de socialdemokratiska studenterna och i andra opinionsyttringar. Därför har jag mycket svårt att förstå att utskottet kan ha varit så liknöjt för den opinionen vid skrivningen av sitt utlåtande. Herr talman! Med anförande av dessa synpunkter yrkar jag bifall till motionen II: 592.

Herr talman! Förevarande utskottsutlåtande ger mig inte anledning att förlänga denna debatt, som har varit mer än tillräckligt lång redan. De båda inledande damerna och nu senast herr Jansson underströk att vi här behandlar en fempartimotion, och man menade tydligen att det gör den speciellt märkvärdig eller representativ. Det ger mig anledning påpeka att det faktum att enskilda medlemmar av partier undertecknar en motion inte på något sätt innebär att motionen blir representativ för partierna.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
Herr talman! Jag skall bara förlänga denna debatt med några meningar. Herr Jansson ställde en del direkta frågor till mig, men jag skulle kunna nöja mig med att hänvisa till det anförande jag höll när jag presenterade utskottets utlåtande. Då bemötte jag herr Janssons synpunkter och besvarade alla de frågor som herr Jansson sedan framställde. Herr Jansson frågade bl.a., om inte Tysklandsfrågan nu hade kommit i ett nytt läge. Det sade jag inledningsvis att den hade gjort. Jag sade att det nu pågår en utveckling i Tysklandsfrågan, och på svensk sida skall vi akta oss för att uppträda på sådant sätt att vi kan störa den utveckling i gynnsam riktning som förekommer i den interna tyska debatten. Det intressanta, herr talman, när denna debatt nu går mot sitt slut, är att iaktta att det egentligen finns två huvudlinjer hos den som talar till förmån för motionen. Den ena representeras av fru Torbrink, som hävdar att det är angeläget att svenska medborgare på olika sätt får mera normala kontakter och förbindelser med folket i Östtyskland. Den andra huvudlinjen representeras av herr Jansson och kommunisterna. Med ett svenskt inlägg av något slag vill de bidra till den lösning av Tysklandsfrågan i stort som överensstämmer med den kommunistiska politiken i Östeuropa. Det finns alltså två meningar bakom de inlägg som har stött den Torbrinkska motionen. Jag tror att det är av värde att vi observerar detta, ärade kammarledamöter. Utrikesutskottet är angeläget om att det på olika vägar upprättas bättre förbindelser mellan medborgare i vårt land och Östtyskland, och jag har erinrat om alla de olika vägar på vilka detta sker. Men vi har inte något intresse av ett inlägg från svensk sida som innebär en form av ställningstagande till den kommande lösningen av Tysklandsfrågan. Jag upprepar till sist, herr talman, att det nuvarande tragiska förhållandet i centrala Europa inte kan få bestå i framtiden. Jag kunde kanske få ge den rekommendationen till herr Jansson och kommunistiska partiet att de försöker få de östtyska myndigheterna att börja med att riva muren som ett första steg i syfte att åstadkomma cen normalisering av förhållandena. Det är självklart att vi inte kan acceptera den situation som nu råder i Tyskland. Herr talman, ärade kammarledamöter! Vi hoppas på en lösning så snart som möjligt med normala förbindelser i Tyskland. Men det måste vara det tyska folket självt och stormakterna som svarar för denna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till det enhälliga utrikesutskottets hemställan.
Herr talman! Jag förstår den goda avsikten hos herr Alemyr att försöka få fram två huvudlinjer. Jag kan emellertid inte villfara honom på den punkten. Jag tror att det finns bara en linje — att vi bör normalisera våra förbindelser med den Tyska demokratiska republiken. Vi kan inte göra allt på en gång, utan de anspråk som är resta i motionen är mycket begränsade, och de anspråken har så långt jag vet samtliga motionärer varit helt eniga om. Det handlar alltså inte om någon speciell kommunistisk linje i denna fråga. Herr Ståhl har rätt i sitt påpekande att det är enskilda motionärer. Huruvida herr Rimmerfors är mindre representativ än herr Ståhl eller någon annan vill jag inte uttala mig om. Det är ingen som har sagt att det är annat än enskilda motionärer, men de är väl på sitt sätt alla representativa för någon opinion inom sina partier.
Herr talman! I stort sett är jag nöjd med utskottets utlåtande, och jag kan instämma i det allra mesta av vad herr Alemyr har sagt. Om med en normalisering skulle menas ett ja till kommunismen eller ett krav på officiellt erkännande av Östtyskland i dagens läge kan jag inte vara med. Men när motionen skrevs och visades mig, kunde jag vara med på dess kläm, att vi kunde utreda på vad sätt det kan anses lämpligt att normalisera förbindelserna mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken. Det kan ju hända att utredningen skulle komma till resultatet att det i dagens läge är helt omöjligt att normalisera förbindelserna. Däremot kan jag ärligt deklarera att jag inte vill ta avstånd från tanken på att främja det som kan närma folken till varandra och det som underlättar kommunikationerna mellan länderna. Jag har i alla fall klart för mig att DDR existerar och att Sverige driver handel med DDR. Detta är ting som vi inte kan blunda för. Stora grupper inom vårt folk anser ju också att något måste göras för att underlätta handelsförbindelserna, resorna och viseringen mellan länderna. Hur det skall ske får väl utredningen visa. | Det heter i slutet av motionen att de ständigt växande förbindelserna skulle kunna underlättas »exempelvis genom inrättandet av generalkonsulat i Öst Berlin, handelskammare eller liknande». Skulle upprättandet av ett generalkonsulat eller en handelskammare betyda en försämring i förbindelserna mellan Östtyskland och Västtyskland, skall Sverige naturligtvis inte vidta en sådan här åtgärd. Innebär upprättandet av en handelskammare att Västtyskland skärper sin hållning mot Östtyskland, vore ju den åtgärd som begärs i motion II: 592 någonting som skadar det folk som vi har velat lägga ett gott ord för. Jag har dock för min personliga del stora tvivel om att så skulle bli fallet. Enligt min mening skall vi på svensk sida göra vad vi kan för att finna ut vägar som närmar folken till varandra. Att det skulle bli sådana menliga följder som här antytts är jag, som sagt, inte så helt övertygad om. Jag läste häromdagen ett uttalande som USA:s vice utrikesminister, Rostov, gjort vid en av OECD i slutet av november anordnad konferens i Paris. Det heter där att »den utsträckta handens politik» borde tillämpas gentemot öststaterna. Det var alltså ett uttalande som gjordes från västsidan. Det är med stor smärta man upplever den söndring som existerar mellan Östtyskland och Västtyskland. Många uppfattar det kanske bara som en from önskan att någonting skulle kunna göras från svensk sida för att förbättra förhållandena. Att mitt namn står på motionen beror just på att jag vill att något verkligen. skall göras för att åstadkomma ett närmande. Jag har i år blivit inbjuden att såsom kristen och såsom verksam i kyrkligt arbete komma till Tyskland för att deltaga i Luther-jubileet i oktober. I samband därmed har jag upptäckt att de trakter, där Luther levde och som har så stark anknytning till Luther och till reformationen, ligger just i öst. Skall jag alltså resa till Luthers land, till en stad som Wittenberg och till andra orter, så kommer jag till Östtyskland. Inför en vänlighet som på detta sätt visats mig och andra i Sverige av den Lutherska kyrkan har tanken uppkommit, att kan någonting göras för att normalisera förbindelserna mellan Sverige och Östtyskland, så bör det göras. — Men när herr Jansson frågar, varför det råkat bli just Västtyskland som Sverige upptagit förbindelser med och varför Sverige skall ha förbindelser med Västtyskland endast om det skall ha förbindelser med ett av de tyska länderna, vill jag svara: Detta är självklart därför att Västtyskland otvetydigt är en demokrati.

Herr talman! Den fråga vi nu skall behandla gäller vår framtida journalistutbildning. Propositionen går i korthet ut på att de nuvarande journalistinstituten i Stockholm och Göteborg skall ändra namn och kallas journalisthögskolor från den 1 juli 1967. I samband därmed kommer också studiegången att ändras så att vi nu skall få en tvåårig sammanhållen yrkesutbildning, som skall omfatta en ettårig grundkurs, en termins studiepraktik och sist en termins fördjupningsstudier. En intressant sak i detta sammanhang är att de allmänna inträdesvillkoren innebär att utbildning i fackskola, gymnasium eller motsvarande skall gälla såsom allmänt villkor för inträde. I samband med att denna proposition behandlades lade jag märke till den trefaldiga målsättning som bestämts beträffande journalisutbildningen. För det första skall man lära de studerande att på ett systematiskt sätt söka efter källor. För det andra skall de kritiskt och metodiskt lära sig att granska tillgängligt material och för det tredje skall de korrekt presentera information både när det gäller innehåll och språklig utformning. Inte minst den tredje punkten är mycket väsentlig; utbildningen skall som mål ha korrekt informationsgivning. Det får inte bli en tendentiös, snedvriden och färglagd information. Den skall vara korrekt, I samband med denna propositions behandling har jag framlagt en motion, i vilken jag har påpekat att den organisation jag i korthet nämnt något om för närvarande är den lämpligaste. Mot bakgrunden av att hela det postgymnasiala utbildningssystemet står inför en reformperiod som kan förändra bedömningen ganska mycket, kan man i likhet med vad TCO har sagt se det föreliggande organisationsförslaget som en etapp på vägen mot integrering i universitetens verksamhet. Innan ett postgymnasialt studiesystem genomföres kommer emellertid journalistutbildning inte att erbjudas de universitetsstude rande. Visserligen finns möjligheter att gå igenom den föreslagna journalisthögskolans tvååriga kurs, men jag tror inte att det är vare sig ett realistiskt eller lockande alternativ för dem som har tagit en fil. kand. eller fyra akademiska betyg att därutöver studera i två år i journalisthögskola. Det finns behov både på avnämarsidan — dagspress, facktidningar, radio och television — och hos studenterna vid universiteten att få möjlighet att kombinera kurser i akademiska ämnen med en kortare kurs i de mera elementära massmediakunskaperna. Det är det senast omnämnda som min motion har gått ut på och som reservationen nu tar sikte på. I väntan på den samlade postgymnasiala reformen anser jag att man bör undersöka möjligheterna att få till stånd kortare akademikerkurser, som omfattar en termins studier i anslutning till journalisthögskola. Dessa kurser kunde möjligen — i varje fall delvis — läggas upp i form av brevstudier, så att studenterna utanför Stockholm och Göteborg kan bedriva en del av studierna på sin egen studieort. Herr talman! Med anledning av vad jag har sagt yrkar jag bifall till reservationen av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Ett område, som omedelbart kommer i blickpunkten vid den kommande konstruktionen av målinriktade utbildningslinjer vid universiteten, är utbildningen av journalister och därmed jämförbara yrkesgrupper inom massmedia. Journalistutbildningen måste anses ha nära anknytning till den utbildning, som i dag bedrivs vid universitetens filosofiska fakulteter och kanske ännu mer till den som kommer att bedrivas där om ett par år eller något längre fram i tiden. Stora delar av innehållet i de teoretiska ämnena i journalistutbildningen, vilka är åtskilliga, är gemensamma med olika samhällsvetenskapliga universitetsämnen. Som vi vet pågår det där i växande omfattning forskning och utbildning med anknytning till massmedia och informationsteknik av olika slag. Undervisningen av de blivande journalisterna kan bedrivas på vetenskaplig grund och med anlitande av vetenskapligt kompetenta lärare. Det föreligger vidare ett ganska påtagligt behov för många studerande att kunna komplettera en mindre målinriktad teoretisk utbildning vid filosofisk fakultet med en journalistisk yrkesutbildning. Ett uttryck härför har varit den vid de gamla journalistinstituten inrättade akademikerlinjen — fyra akademiska betyg med ettårig journalistisk yrkesutbildning. Nu har denna linje visat sig bli föga populär. Utbildningens organisatoriska splittring på två huvudmän kan ha bidragit till att denna situation har uppstått. Förutsättningarna att realisera en akademisk grundutbildning i förening med en journalistisk yrkesutbildning skulle — åtminstone har jag den uppfattningen — ha blivit större, om de båda inslagen blivit delar av samma utbildningsorganisatoriska helhet inom universitetsväsendets ram. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att en betydande remissopinion inklusive flera ledande dagstidningar — dock inte alla — mot direktiv och utredning har slutit upp bakom kravet på att journalistutbildningen skall inordnas i universiteten. Även universitetskanslersämbetet, som väl får betecknas som en av de tyngre vägande remissinstanserna i detta sammanhang, har anslutit sig till den linjen.

Jag fäste upp märksamheten på sådana risker, även när det gällde lärarhögskolorna. Där är dock riskerna inte så påtagliga som här. Förmodligen aktualiseras problematiken på nytt, när fasta studiegångar så småningom kommer att läggas upp vid universiteten. Ytterligare erfarenheter — de må vara positiva eller negativa — har då också vunnits av den föreslagna enhetsutbildningen av journalister. En omprövning kan eventuellt komma till stånd senare. Utvecklingen får visa, om det är motiverat att bibehålla journalistinstitut eller journalisthögskolor som fristående element. I den mån journalistutbildningen kommer att stå i intimt samband - med massmediaforskningen, blir det väl ändå naturligt att föra den till universiteten, där den kan arbeta i nära kontakt med den samhällsvetenskapliga institutionen. Renodlas däremot Yyrkesutbildningen i ännu mera teknisk riktning, finns kanske mindre anledning att föra in journalisthögskolorna i universitetsorganisationen. På en särskild punkt är det dock för mig helt omöjligt — även om jag gör det i övrigt — att ansluta mig till propositionens förslag. Det är nämligen, synes det mig, uteslutet att tänka sig att alla journalistaspiranter skall genomgå den tvååriga journalistiska fackutbildning som föreslås. Om ett sådant krav bibehålles, föreligger det efter mitt sätt att se uppenbara risker för att många utmärkta aspiranter kan gå förlorade för massmedia, särskilt bland de yngre akademikerna. Jag skulle, för att ställa det hela på sin spets, vilja fråga: Är det rimligt att vänta sig, att en fil. mag. eller fil. kand.

Det talas i reservationen till utskottsutlåtandet om att någon svårighet att anordna en kortare fackutbildning för en akademikergrupp av blivande journalister knappast torde föreligga. Denna uppfattning hyser erfarna journalister, men det skall inte förnekas, att det finns andra, lika erfarna journalister som menar att det råder betydande svårigheter. Här står åsikt mot åsikt. Såvitt en utanförstående kan bedöma är dock svårigheterna inte större, än att de rimligen bör kunna övervinnas. Då därtill — och det är väl det avgörande i sammanhanget — vinsten av ett sådant arrangemang, som begäres i reservationen, kan förväntas bli god, ber också jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den överväldigande majoriteten av de i dag yrkesverksamma journalisterna har icke fått sin utbildning vid något journalistinstitut utan ute på arbetsplatserna, på tidningarna. Den vägen står fortfarande öppen; fastän tidningarna i dag är mindre benägna att ta emot outbildad arbetskraft är den inte stängd. Vi har nu fått journalistinstituten — som delvis har inneburit en försöksverksamhet under några år — med en ettårig utbildningskurs. Det har funnits två linjer, en för studenter och en för akademiker med minst fyra akademiska betyg. Den akademiska linjen har dragit till sig mycket få studerande, ungefär tio per år. Som reservanterna har framhållit har de väl ansett att en ettårig kurs ovanpå föregående utbildning var för lång. Av samtliga har dessutom krävts ett halvt års förpraktik, vilken har visat sig vara ganska svår att ordna. Nu föreslås i stället att vi skall få en journalisthögskola med en tvåårig utbildning; i denna ingår då det halva årets praktik, alltså i verkligheten en förlängning med ett halvt år. Om akademikerna ansåg att en ettårig kurs var för lång, anser de naturligtvis ännu me ra att en kurs på ett och ett halvt år är för lång. Det är säkert rätt som reservanterna säger att mycket få akademiker kommer att ta denna fullständiga kurs. Vid universiteten håller man på med en omläggning för att försöka få fram rena yrkesutbildningslinjer med bunden studiegång, kompletterad med praktiska kurser i de fall det behövs. Vi väntar alltså på en journalistlinje med bunden studiegång och med en praktisk tilläggskurs. Detta är reservanterna också helt inställda på. De anser dock att det under övergångstiden bör anordnas en kortare akademikerkurs vid journalisthögskolan. Som herr Nordstrandh framhöll tror en del att det är mycket enkelt att få en sådan kurs till stånd. Andra lika sakkunniga tror att det blir problematiskt att få fram denna kurs. De bygger därvid på erfarenheter som gjorts vid akademikerkursen sådan den hittills varit utformad. Det tar tid, det kräver en utredning och det är detta man begär i reservationen. Kursen kan alltså icke starta i år, utan vi får ett visst dröjsmål. Samtidigt pågår en utredning i universitetskanslersämbetet om en akademisk journalistkurs, som — får vi hoppas — inte skall ta så lång tid. Det kan alltså hända att den nya akademikerlinjen bara blir något år gammal och sedan ersättes av en annan och bättre anordning. I utskottsmajoriteten anser vi det vara mera våld än nöden kräver att på detta sätt göra två parallella utredningar, som båda syftar till en akademikerlinje för journalister, allra helst som ju utbildningsmöjligheterna — som jag framhållit — inte är stängda under övergångstiden, även om de kanske inte är så attraktiva för akademikerna. De båda föregående talarnas anföranden står delvis i strid med varandra. Herr Källstad sade att vad akademikerna behöver är en kort kurs i de mest elementära grunderna för journalister vilka till stor del bör kunna inhämtas per korrespondens. Herr Nordstrandh talade om hur orimligt det skulle verka för akademiker att sitta med under lektioner och föreläsningar över dessa elementära fakta. I det fallet håller jag helt med herr Nordstrandh. Vad akademikerna behöver är icke elementära journalistiska kunskaper — som notisjägare skall ha — utan det är en kvalificerad journalistutbildning. De kommer inte att bli allmänjournalister, utan de har sitt vetenskapliga område som de kommer att hålla sig till även som journalister. De behöver en mycket kvalificerad utbildning, men den kan naturligtvis vara kortare än den som allmänjournalisten skall ha. Vi tror alltså att vi behöver en sådan kortare kurs, men utskottsmajoriteten anser att vi kan vänta på den kurs som skall samordnas med den journalistutbildningslinje som skall anordnas vid universiteten. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Särskilt med anledning av vad fröken Olsson nämnde vill jag framhålla, att vi reservanter talat om en snabbutredning angående införande av kortare kurser i journalistik för akademiker. Vidare förhåller det sig så att fröken Olsson i och med att hon anslutit sig till utskottsmajoritetens skrivning har erkänt, att det kan finnas ett visst fog för motionärernas uppfattning att det »finns behov att få möjligheter att kombinera kurser i akademiska ämnen med en kortare kurs, omfattande högst en termins studier, i de mer elementära massmediakunskaperna». Nu vill utskottet i stället lösa frågan om en journalistutbildning för akademiker i samband med att de fasta studiegångarna införs vid de filosofiska fakulteterna. Det är naturligtvis väl att detta kan ske. Men vad händer under tiden med akademikerna? Jag tror inte att några akademiker eller studenter med fyra betyg under tiden kommer att gå denna långa kurs. Det är därför jag anser att det under denna övergångstid borde finnas möjligheter till en för akademiker speciellt avsedd kortare journalistisk utbildning.

Herr talman!

Det har blivit reservation bara på en punkt, nämligen i frågan om akademikerutbildningen. Herr Nordstrandh sade att erfarna journalister menar att det inte torde föreligga några svårigheter att anordna en sådan kortare kurs på en termin eller så. Han sade också att andra, lika erfarna journalister tycks anse motsatsen. Det är möjligt att det var mig han syftade på; vi har talats vid om det här, och jag har en viss erfarenhet som journalist och även som lärare i journalistik. Jag anser att det föreligger betydande svårigheter att anordna en sådan utbildning. Det skulle i och för sig inte vara svårt att konstruera denna utbildning. Jag skulle kunna åta mig att på en timme lägga fram förslag till kursplan och studieanvisningar för en sådan kurs, Det kan jag lova, eftersom sådana redan finns; frågan är inte på något sätt ny. Svårigheterna är alltså inte att anordna en kurs och att ge den ett nyttigt och bra innehåll. Vad som är svårt är att göra den attraktiv och få elever till den även om den är så kort som en termin. Det är faktiskt där som knuten ligger enligt min mening. Vi har en viss erfarenhet av sådan här verksamhet — mer än som framgår av proposition och utskottsbetänkande. En kurs av ungefär den karaktär som reservanterna uppenbarligen åsyftar förekom på sin tid i Göteborg. Under flera årtionden fanns nämligen vid Göteborgs högskola och universitet en journalistkurs. Jag hade själv förmånen att leda den de sista tre eller fyra åren. Mot slutet hade den utvecklats därhän att vi hade åtta veckotimmar vill jag minnas under ett läsår. Denna kurs var jämförelsevis attraktiv och brukade samla det antal elever som vi kunde ta emot. Det var en kurs som löpte parallellt med ämnesstudierna och som alltså inte tog en särskild studietermin i anspråk; den var så utformad att undervisningen var helt knuten till lektionerna och inte förutsatte någon nämnvärd litteraturläsning och man kunde alltså ta den som en »bisyssla» vid sidan av tentamensstudier,. I sin slutliga utformning, då kursen hade fått den omfattning som den till slut fick, tror jag att den hade ett visst värde. Där bedrevs också en hel del försöksverksamhet inför journalistinstitutens start 1962. Vi har också erfarenhet från journa listinstitutens akademikerlinje, och den erfarenheten är nedslående. Det har uppgivits att högst ett tiotal elever per år har frekventerat den linjen. Det torde vara högt räknat. Det har i varje fall inte alla år funnits tio elever sammanlagt vid båda journalistinstituten på den linjen. Det är möjligt att herr Nordstrandh har rätt när han säger att den bristande attraktiviteten kan bero på att man har varit hänvisad till två olika studieorganisatoriska enheter, ett universitet och ett journalistinstitut. Personligen tror jag att det är en annan olägenhet som varit viktigare, och det är den att det varit svårt att få grepp om meritvärderingen i denna utbildning. Under förarbetena till propositionen om journalistinstituten, d. v. s. när den s.k. KNUFF-kommittén, kommittén för nya utbildningsvägar vid de filosofiska fakulteterna, sysslade med dessa frågor, överlade man om vilka examenstyper denna utbildning skulle leda fram till. Jag minns att man från journalisthåll var angelägen att poängtera att om man skulle införa en blandutbildning bestående av vanlig akademisk utbildning och journalistisk yrkesutbildning, så borde den leda fram till en reguljär filosofie kandidatexamen. Man var angelägen om den benämningen. Nu blev det i stället någonting som kallades akademisk journalistexamen, vilket ingen människa riktigt vet vad det är. Den ligger på samma nivå som fil. kand. men man har aldrig kommit därhän att ett år vid journalistinstitut räknas som två betyg och ingår i en vanlig av alla välkänd akademisk examen. Detta är säkert ett av skälen till att studenterna varit tveksamma om vilket värde denna utbildning egentligen har. De har varit så relativt nära en fil. kand. att de haft fyra av de sex behövliga betygen. Att då erövra en till sin innebörd litet diffus och okänd examen som kallas akademisk journalistexamen har inte tett sig särskilt attraktivt när man på samma tid i stället har kunnat få en reguljär fil. kand. Jag tror att det är den största anledningen till att det inte blivit någonting av detta. Man måste fråga sig: Vad skall en yrkesutbildning, kombinerad med vanlig akademisk utbildning, av journalister egentligen syfta till? En utbildning bestående av en akademisk grundexamen, t.ex. fil. kand., och en terminslång yrkeskurs kommer aldrig att bli ett alternativ till den utbildning som ges vid journalisthögskolorna. Jag är för min del helt övertygad om att större delen av pressen, d. v. s. de blivande arbetsgivarna, kommer att betrakta en genomgången tvåårig utbildning vid journalisthögskola som en bättre och mer adekvat yrkesutbildning än en fil. kand.-examen och en kortare yrkesutbildning. En sådan kortare utbildning kombinerad med t.ex. en fil. kand. kommer därför möjligen att göra tjänst som ett slags sen korrigeringsmöjlighet för den som — förlåt uttrycket — valde fel efter fackskolan eller gymnasiet och gick till universitet när han borde ha gått till journalisthögskola. Den nyttan kan det göra. Men annars skall vi ha klart för oss att det behov som föreligger inte är behovet av en akademisk journalistutbildning vid sidan om journalisthögskolorna och på filosofie kandidatexamens nivå. Det som behövs — och det har också antytts i denna debatt är en utbildning för akademiker på väsentligt högre nivå. Redan nu behövs det många — och kommer i framtiden sannolikt att behövas ännu fler — högt utbildade akademiker i pressen, inte filosofie kandidater utan på nivån licentiater och doktorer. Det är enligt min mening alldeles riktigt att även dessa personer kommer att ha behov av en orientering om det hus där de arbetar och det yrke de skall verka i, innan de stänger dörren till sitt elfenbenstorn. Men det är ett något annat problem än dem som den grundläggande journalistutbildningen sysslar med. Personligen har jag ingenting emot att denna fråga utredes ytterligare. Den är delvis utredd redan vid flera tillfällen. Den enda möjligheten att få fram en attraktiv, kompletterande utbildning till den reguljära akademiska tror jag är att i systemet med fasta studiegångar — eller hur det nu skall göras — lägga in en yrkesorienterande utbildning som är betygsgivande och vars betygsvärde är klart avgränsat i en examen. Kan man inte åstadkomma det, är jag övertygad om att även en termin är för lång tid för att utbildningen skall bli särskilt attraktiv. Då får man sannolikt i stället gå vägen över parallellutbildning under pågående akademiska studier. Det kan ordnas med en extensiv kurs under ett läsår eller längre tid eller genom feriekurser men knappast genom heltidsstudier under en termin som inte ger någon dokumenterbar, särskild kompetens som man vet vad det är för något. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord också om de motioner som inte har föranlett reservationer. Vi kanske får litet svårare med övergången från journalisthögskola till universitet än vi haft hittills vid övergången från journalistinstitut till universitet. Den övergången har nämligen inte varit särskilt svår. Den är en dispensfråga, men när man sökt sådan dispens har den i regel beviljats. Detta är ganska naturligt, eftersom de hittillsvarande journalistinstituten som inträdeskrav har haft studentexamen eller motsvarande kunskaper. Där har sålunda en statlig undervisningsanstalt redan prövat att vederbörande åtminstone har kunskaper som motsvarar studentexamen, och sedan har man givit honom eller henne ytterligare ett års utbildning. Det har visat sig vara tillräcklig grund för att dispensvägen få studera vid universitet. Hur det kommer att ställa sig när in tagningskriteriet blir fackskola är svårt att säga. Personligen är jag övertygad om att det är ett riktigt steg att låta fackskolan meritera för inträde vid journalisthögskola, och jag är glad över att i propositionen dessutom kunna läsa att statsmakterna gärna ser att dispensmöjligheterna utnyttjas generöst. Det har man gjort hittills vid journalistinstituten med gott resultat. Det bör man fortsätta med. Men det är som sagt möjligt att kompetensutredningen kommer att få svårare än hittills med övergången från journalisthögskola till universitet. Vad sedan gäller frågan om den enhetliga tjänstetypen har både herr Wiklund i Härnösand och jag tolkat propositionen och utskottets utlåtande så, att den frågan inte definitivt har förts åt sidan. Jag är emellertid fullt på det klara med att det måste föranleda ganska besvärliga och svåröverblickbara konsekvenser att införa en helt ny typ av lärartjänst i undervisningsväsendet samt att det kan ta sin tid. Men jag tolkar innebörden av det skrivna så att ecklesiastikministern inte är främmande för tanken att fundera på saken ytterligare. Det tror jag också är rätt väsentligt. Jag vill påminna om vad åtminstone en del redan vet efter att ha läst föreliggande handlingar, nämligen att den utbildning och undervisning som meddelas vid journalistinstituten verkligen är i mycket hög grad särpräglad. Den går inte att få ens tillnärmelsevis likadan vid något av mig känt undervisningsinstitut, inte heller vid universiteten. Nyckelordet är integration, och det har också bedrivits mycken och som jag tror till betydande del framgångsrik försöksverksamhet under de år som instituten har existerat. Det håller på att växa fram en verkligt integrerad undervisning med ren yrkesträning och teoretiskt studium med stark tonvikt på kritiken. Här har i all tysthet i sex, sju års tid — alltså med början redan före journalistinstitutens inrättande — arbetats med utveckling och anpassning av källkritiska metoder speciellt för pressens och journalistikens bruk. Denna undervisning och detta studium förekommer icke någon annanstans. Inte heller den som reguljärt läser källkritik vid universitet — t.ex. i anslutning till historiskt studium — erhåller den alldeles speciella träning i att kritiskt granska och behandla ett journalistiskt material med de speciella krav på snabbhet och nästan instinktivt handhavande som här ställs. Men det har man fått och det kommer man i fortsättningen ännu mer att få vid journalisthögskolorna. Den «integrerade undervisningen handhas av lärare av två olika kategorier. Den ena är journalister. Kompetenskravet är väl vitsordad journalistisk erfarenhet samt vidare pedagogisk skicklighet. Den uppmärksamme åhöraren finner att det inte sägs någonting om väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Det är mycket svårt att hitta yrkesverksamma, erfarna journalister, som dessutom har dokument på att de är pedagoger — därvidlag får man bara hoppas på det bästa. På den teoretiska sidan har vi lärare av samma karaktär som vid universiteten — universitetslektorer. Dessa båda kategorier arbetar sida vid sida i samma grupp och på samma timme med integrerad undervisning, där tonvikten är lagd just på vad som skrivs i propositionen — att systematiskt uppsöka källor, att kritiskt behandla materialet och presentera det på ett korrekt och tilltalande sätt. Det är alldeles klart att detta ställer speciella krav på lärarna och det skall inte döljas att det är vissa svårigheter med rekryteringen och att det kanske har varit ännu mer sådana svårigheter. Dessa lärarkårer är ännu mycket små. Jag tror att det finns fem lektorer i praktisk journalistik, och en av dem är tjänstledig. Lönesättningen har varit sådan att om man tillhör den kategori från vilken rimligen lärare i praktisk journalistik bör rekryteras — låt oss säga redaktionssekreterare och redaktionschefer i större tidningar — innebär övergången till journalistinstitut en betydande inkomstminskning, trots att pressen inte är något höglöneområde av särskilt utpräglad karaktär. Förhållandena har förbättrats på senare år, och det har sagts mig att tjänsterna nu förefaller att vara mera attraktiva än för bara något år sedan, vilket i så fall är glädjande. Denna integrerade undervisning ställer emellertid i längden krav på en sorts integrerade lektorer som har dubbel kompetens. Åtminstone på några poster kommer det att erfordras lärare som har dels vad som kallas väl vitsordad journalistisk erfarenhet och dels teoretisk skolning, framför allt på de samhällsvetenskapliga områdena. Det behöver inte nödvändigtvis vara en docenteller lektorskompetent person, men han bör ha tillräcklig insikt för att kunna leda en väsentlig del av denna integrerade undervisning. Detta kommer naturligtvis att vara en sällsynt fågel att fånga — en person som är yrkesverksam, erfaren journalist och har den teoretiska, akademiska skolning som vi åtminstone i några fall skulle vilja se i denna lärarkategori. Den väg på vilken man möjligen kan hitta någon sådan fågel går sannolikt åt det håll som utredningen har skisserat och ecklesiastikministern inte tagit avstånd från, nämligen inrättandet av en enhetlig lärartjänst vid instituten med likartade villkor och likartade krav. Jag har alltså inte för avsikt att gräva upp motionerna och ställa yrkande om bifall till någon av dem, utan jag har bara velat skissera de problem som finns. För egen del skulle jag mycket väl kunna ansluta mig till reservationen — den kan omöjligen göra någon skada, Men eftersom jag inte heller är övertygad om att den gör någon nytta, föredrar jag att avstå från att rösta om den.

Herr talman! Det är just beträffande detta med reservationen, som jag vill rikta några frågor till herr Carlshamre. Knuten i fråga om den av reservanterna föreslagna kortare kursen är enligt herr Carlshamre inte problemet med dess organisation utan problemet med dess attraktivitet. Kursen får inga elever — det blir svårt att locka deltagare till kursen. Men då måste man onekligen fråga: Lockar den tvååriga utbildningen mer? — Kan den inte tvärtom ytterligare hindra rekrytering? Och till slut: Hur skall vi rekrytera akademiker — ty vi är väl överens om att vi vill ha sådana också — till journalistyrket under mellantiden, fram till tidpunkten för inrättandet av en jourlistlinje inom fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna? Det ser ju ut som om de fasta studiegångarna har en tendens att dröja med sin gestaltning i sinnevärlden. Blir den tidpunkten förskjuten avsevärt, uppstår onekligen ett vakuum. Förslaget om den kortare kursen avser just att hjälpligt fylla ut detta vakuum.

Herr talman! Jag uttryckte mig kanske något dunkelt nyss. Jag drömmer inte ett ögonblick om att de tvååriga journalisthögskolorna i nämnvärd utsträckning skall rekrytera sina elever bland färdiga filosofie kandidater e.d. Det kommer inte att bli en sådan utbildning, utan de akademiker med vanlig examen, som söker sig till pressen, kommer alldeles säkert att göra det utan journalisthögskolor, liksom de gjort hittills.

På det sättet kommer det säkerligen inte att bli. Vad som kommer att ske är i stället dels att de nuvarande akademikerlinjerna inte avvecklas i ett enda svep, utan därifrån kommer fortfarande en del folk, dels att man går direkt från universitetet till praktisk utbildning i pressen, dels att det sannolikt kommer, i väntan på någon mera reguljär anordning, att tas nya eller upprepas gamla initiativ. Det görs nämligen en hel del på området i olika organisationers regi. En organisation som heter IVAK — Institutet för vidareutbildning av akademiker — har i Uppsala, Göteborg och, tror jag, Stockholm under åtminstone ett par års tid drivit just sådan här vidsidan-av-utbildning för akademiker som vill bli journalister. Utbildningen har bedrivits i blygsam skala, men man kan bygga vidare på denna väg, och jag vet att det för något år sedan planerades att man skulle gå längre. Det har i Uppsala förekommit en relativt omfattande kursverksamhet för akademiker avseende journalistik. Men i övrigt är det så att det inte kommer att erbjudas någon mera reguljär kompletterande utbildning för akademiker förrän vi får någonting i stil med vad reservanterna skisserat. Det som får mig att känna tvekan om huruvida reservationen, därest den bifalles, kan göra någon nytta, är min fasta övertygelse att problemet ändå inte kan lösas förrän i samband med de fasta studiegångarna vid universiteten. Ty en kurs som dock kräver ungefär en termins studier måste ha ett bestämt definierbart meritvärde för att över huvud taget kunna locka studerande. Man förlänger inte sina tre akademiska år med ytterligare, en termin utan att det ger något resultat, och den rimliga lösningen är naturligtvis att en filosofie kandidatexamen i stället för att bestå av sex betyg kommer att bestå av fem betyg plus en journalistkurs under en tid som motsvarar ett betyg, och som ingår i examen med ett betygs värde. Jag har svårt att föreställa mig att detta kan ordnas tidigare än i samband med en reformering av den akademiska undervisningen. Finns det något annat sätt — för mig okänt — att klara detta, har jag absolut inte någonting däremot.